Fru talman! har frågat mig vilka förslag jag avser att lägga fram till riksdagen för att säkerställa att islamistiska aktörer och liknande samhällsfarliga krafter stoppas från att ta emot statsbidrag avsedda för civilsamhället. Han har även frågat mig hur jag avser att hantera problematiken med att islamistiska aktörer och liknande samhällsfarliga krafter i dagsläget stärker och flyttar fram sina positioner genom att de tar emot bidrag avsedda för civilsamhället från kommuner och regioner i Sverige. Först och främst: Våra skattepengar ska inte gå till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska rörelser. Regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen före valet där nya demokrativillkor för stöd till trossamfunden och övriga civilsamhället presenteras. Det är angeläget att få förtydligade, rättssäkra och enhetliga demokrativillkor på plats. Vi behöver se till att myndigheter och organisationer som fördelar stöd till civilsamhället har välfungerande verktyg för att förhindra att medel går till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. Detta för att se till att skattemedel inte går till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska rörelser som vill splittra vårt samhälle eller att de slussas ut i organiserad kriminalitet. Detta är en del i regeringens arbete med att vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten. Det ligger i både det offentligas och civilsamhällets intresse att värna bidragssystemens legitimitet, bland annat genom en rättssäker bidragshantering. Om en organisation bedriver en verksamhet som står i strid med samhällets grundläggande värderingar eller om den på annat sätt missbrukar det förtroende den getts ska inte offentliga medel gå till organisationen. Det är därför regeringen uppställer villkor för stöd. Ett fritt och självständigt civilsamhälle med en mångfald av organisationer, verksamheter och röster är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Det är därför regeringen stöder civilsamhället. Av det stödet ska varje skattekrona gå till dem som upprätthåller demokratin. Det kommunala självstyret innebär att kommuner och regioner själva väljer hur deras bidragsgivning ska se ut. Enligt regeringens uppfattning finns det dock goda skäl även för kommuner och regioner att använda sig av demokrativillkor i bidragsgivningen. Huruvida regeringen avser att stötta kommuner och regioner ytterligare i deras arbete med demokrativillkor är något som jag får återkomma till efter att propositionen har behandlats i riksdagen och vi har nya villkor på plats. Redan i dag finns dock stödmaterialet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället - Vägledning för handläggare , som Demokrativillkorsutredningen tog fram som en del av sitt utredningsarbete. Vägledningen kan användas av såväl kommuner som regioner.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka kulturministern för svaret på interpellationen. Det är ju ett väldigt aktuellt ämne som vi debatterar här i dag. Offentliga bidrag till islamistiska aktörer och andra samhällsfarliga krafter har fått ett allt större medialt fokus de senaste åren. Läget i Sverige är nu att organisationer med kopplingar till islamism och andra samhällsfarliga krafter har kunnat stoppa fickorna fulla med skattebetalarnas pengar. Ett exempel som har varit väldigt medialt är det statsbidragsberättigade studieförbundet Ibn Rushd, som jag nämner i min interpellation. En rad erkända forskare har kunnat påvisa Ibn Rushds koppling till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet och annan islamism som syftar till att skapa ett slags islamiskt parallellsamhälle. Kopplingarna till brödraskapet finns inte bara på en formell, stadgemässig nivå utan också sett till vilka man bjuder in och på olika sätt ger en plattform i organisationen. Även andra samhällsdebattörer och vissa politiska parter har lyft problemet med bidrag till islamism och liknande i åratal, i medier och på andra håll i samhällsdebatten. Här i riksdagen är det inte minst Sverigedemokraterna som har drivit på för att vi ska sätta stopp för detta. Det borde vara en självklarhet att en sådan här rörelse inte ska ha våra skattepengar. Men med Socialdemokraterna i regeringen har Ibn Rushd kunnat tillskansa sig tiotals miljoner kronor om året i statsbidrag. Över de snart åtta år Socialdemokraterna har suttit i regering handlar det om hundratals miljoner kronor. Socialdemokraterna har således underblåst framväxten av de parallellsamhällen som denna typ av organisationer vill bygga. Fru talman! Runt om i Sverige väljer allt fler kommuner att sätta stopp för att studieförbundet Ibn Rushd ska få ta del av skattebetalarnas pengar. Göteborgs stad har stoppat bidragen, liksom Eskilstuna kommun. I Linköpings kommun, där jag bor, fattade fullmäktige så sent som i januari beslut om att frysa bidragen. Det skedde efter att Sverigedemokraterna drivit på och lagt fram en motion om detta. Skillnaden mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i denna fråga är att ni ger bidrag till islamisterna, och vi stoppar bidragen. Apropå Göteborgs stad har Ibn Rushd där överklagat kommunens beslut från februari om att dra in bidragen. Man vill ta kommunen till förvaltningsrätten i frågan. Att regeringen inte sätter ned foten är ett stort problem för kommunerna, för de får nu lägga resurser på att strida om bidrag till organisationer som inte från första början borde kunna få bidrag - det borde inte finnas på kartan. Viljan att sätta stopp för bidragsrullningen finns på många håll ute i kommunerna. Men regeringens passivitet försvårar för kommunerna och gör att frågan om bidrag till islamistkopplade och liknande organisationer blir en evig cirkus och följetong i medier, fullmäktigeförsamlingar och så vidare. Ansvarsfulla regeringar lämnar inte kommunerna i sticket och låter dem ta striden på egen hand mot denna typ av organisationer, som utmanar allt vad vårt land står för. Jag tycker att det är ett väldigt fegt agerande från regeringen. Sätter man ned foten nationellt i frågan, med skarpa demokrativillkor och andra åtgärder, kommer kommunerna att kunna förhålla sig till detta och ha bättre verktyg att hantera det med. Jag undrar och vill fråga kulturministern: Varför har regeringen lämnat kommunerna i sticket så att de själva får ta striden mot denna typ av islamistkopplade organisationer, i stället för att komma med en lösning nationellt? Och varför har Socialdemokraterna inte kunnat leverera en lösning efter att ha suttit i regering i snart åtta år? Då hade vi kunnat undvika den här cirkusen.
Fru talman! Först och främst vill jag förtydliga för Jonas Andersson att våra skattepengar inte ska gå till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska rörelser. Som Jonas Andersson vet eftersom han sitter som riksdagsledamot i kulturutskottet lämnas stöd till civilsamhället, och det stödet ska gå till dem som upprätthåller demokratin. Men jag måste ändå få börja med att säga att det känns lite märkligt att debattera mot en sverigedemokrat om stöd som ska gå till dem som upprätthåller demokratin, med anledning av Sverigedemokraternas historiska bakgrund, som inte kan förknippas med demokrati. Extra märkligt känns det med tanke på att Sverigedemokraternas partiledare ett flertal gånger inte velat välja mellan en demokratiskt vald president och en icke demokratiskt vald president. Jag tänker på 2018, när valet var mellan Macron och Putin, och nu i februari, när valet var mellan Biden och Putin. Nog om det! Vad gäller stöd till Ibn Rushd vill jag först och främst säga att regeringen inte ska ha synpunkter på beslut som en enskild kommun, i detta fall Göteborgs stad, fattar inom sitt kompetensområde. Jag noterar att beslutet av socialnämnden i Göteborg att neka Ibn Rushd bidrag har överklagats till förvaltningsrätten av Ibn Rushd. Jag välkomnar att frågan prövas i domstol. Det är Folkbildningsrådet, inte regeringen, som fattar beslut om vilka studieförbund som får ta del av statens stöd till folkbildning. Det är också Folkbildningsrådet som följer upp och utvärderar den verksamhet som statsbidraget har lämnats för. Folkbildningsrådet har också möjlighet att återkräva utbetalat statsbidrag om det exempelvis beviljats på felaktiga grunder eller om medlen har använts för andra ändamål än det de har beviljats för. För det andra, när det gäller stöd till kommuner och regioner kan och ska regeringen inte styra kommuners och regioners bidragsgivning. Det kommunala självstyret, som jag tror att Jonas Andersson ställer sig bakom, innebär att kommuner och regioner själva väljer hur deras bidragsgivning ska se ut. Regeringen kan däremot erbjuda stöd i det arbetet. Redan i dag finns det en vägledning för handläggare som Demokrativillkorsutredningen tog fram som en del av sitt utredningsarbete. Vägledningen kan användas av såväl kommuner som regioner. Det sätt på vilket regeringen kan stötta kommuner och regioner i deras arbete med demokrativillkor är något som jag kommer att återkomma till efter att propositionen har behandlats i riksdagen, där Jonas Andersson sitter, när vi har nya villkor på plats.
Fru talman! Tack, kulturministern, för svaret, ska jag börja med att säga. Det var intressant att se hur ministern byter ämne och väldigt mycket skiftar fokus när hon börjar prata om Putin och liknande. Det var nämligen så att Stefan Löfven, som var partiordförande för ministerns parti Socialdemokraterna, fick denna fråga inför valet 2018. Då kunde inte han heller välja mellan Donald Trump och Vladimir Putin. Då var den saken sagd - jag tycker att det var väldigt intressant i sammanhanget. Jag tänkte uppehålla mig lite kring vad kulturministern inledningsvis sa i svaret på interpellationen. Jag reagerade på ganska mycket där. Bland annat säger man att varje skattekrona ska gå till dem som upprätthåller demokratin. Det är vackra ord. Men hur ser det ut i verkligheten? Går varje skattekrona till dem som upprätthåller demokratin, med den här regeringens civilsamhällespolitik? Nej, nej, nej. Det är så långt från verkligheten man kan komma, och jag tror att väldigt många här i landet ser detta väldigt tydligt. I dagsläget mottar organisationer som just det islamistkopplade studieförbundet Ibn Rushd tiotals miljoner kronor om året i statsbidrag. Hur rimmar detta med kulturministerns egna ord om att varje skattekrona ska gå till dem som upprätthåller demokratin? I sitt svar på interpellationen nämner ministern också att kommuner och regioner själva ska välja hur deras bidragsgivning ska se ut. För att svara på frågan om det kommunala självstyret tycker jag självklart att det är en mycket viktig del av svensk demokrati och något som vi i grunden ska värna. Sedan är verkligheten den att Säpo, bland annat i sitt remissvar på Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället , SOU 2019:35, har konstaterat att inte bara staten utan även kommuner delar ut stöd till organisationer med kopplingar till extremistmiljöer och att detta bidrar till ökad radikalisering och våldsbejakande miljöers tillväxt. Det är inte direkt svårt att tänka sig att många av de kommuner som genom bidragsgivning bidrar till radikalisering och våldsbejakande miljöers tillväxt har socialdemokratiskt styre med tanke på den förkärlek som verkar finnas i ministerns parti för att dela ut den typen av bidrag. Fru talman! Ska det vara valfritt för kommuner att bidra till organisationer som har bekräftats bidra till ökad radikalisering och våldsbejakande miljöers tillväxt i Sverige? Jag tycker inte det, men det verkar som om kulturministern gör en annan bedömning i den frågan. Om en organisation på statlig nivå har bedömts bidra till radikalisering, våldsbejakande extremism och liknande som kan anses utgöra ett säkerhetsproblem för vårt land är det knappast rimligt att den lokalt ska kunna fortsätta ta emot offentliga bidrag. Det är en fråga som går bortom civilsamhällespolitiken och i förlängningen kan handla om rikets säkerhet, om det vill sig illa. När Socialdemokraterna regerar ger man sig gärna på det kommunala självstyret. Ni har ju tvingat kommunerna att ta emot migranter, till exempel genom bosättningslagen och på andra sätt, efter att ni själva bedrivit en extremt ansvarslös migrationspolitik. Detta har inneburit enorma sociala och ekonomiska problem för vårt land. Ni är också inne på att ge er på det kommunala självstyret för att forcera fram utbyggnad av vindkraft, något som många absolut inte vill ha i kommunerna. Då går det bra att göra så. Jag vill därför ställa en fråga till kulturministern: Varför skyller man ifrån sig på det kommunala självstyret som ett skäl till att det inte skulle gå att stoppa dessa bidrag till islamister och liknande samhällsfarliga krafter i kommuner och regioner när man gärna inskränker det kommunala självstyret när det handlar om invandring eller vindkraft?
Fru talman! Ja, Jonas Andersson, snacka om att blanda bort korten! Plötsligt kom bosättningslagen och vindkraft in i lagen. Jag tog upp att Sverigedemokraternas partiledare så sent som i februari hade svårt att välja mellan Biden och Putin. Men jag kan lova Jonas Andersson att vi jobbar för utjämning mellan kommunerna även när det gäller de frågor som han har lyft. Än en gång vill jag förtydliga att det ligger i både det offentligas och civilsamhällets intresse att värna bidragssystemens legitimitet. Ett fritt och självständigt civilsamhälle med en mångfald av organisationer, verksamheter och röster är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Det är därför regeringen stöttar civilsamhället. För regeringen är demokrati, yttrandefrihet och andra frågor ytterst viktiga. Att säga att organisationer stoppar fickorna fulla med pengar är närmast fräckt mot de ungdomsorganisationer och andra som får ta del av dessa stöd, som är ytterst viktiga framöver för vår demokrati. Jag vill än en gång poängtera att regeringen varken kan eller ska styra över kommuners och regioners bidragsgivning. Det kommunala självstyret, som är ytterst viktigt, innebär att kommuner och regioner själva väljer hur deras bidragsgivning ska se ut. Än en gång: När det gäller stödet till Ibn Rushd välkomnar jag verkligen att detta prövas i domstol. Jag kommer självklart att följa det med stort intresse. Som slutkläm vill jag nämna att regeringen erbjuder stöd i arbetet när det gäller hur stöd ska fördelas, även i kommuner och regioner. Men det kommunala självstyret är en självklarhet för mig.
Fru talman! Till skillnad från ministern blandar jag inte bort korten här. Det kommunala självstyret är faktiskt en viktig del av den debatt som vi har här i dag, anser jag. En helt avgörande fråga för legitimiteten för svensk politik när det gäller civilsamhället är att bidrag från stat, kommuner och regioner inte ska gå till olika samhällsfarliga krafter. Därför tycker jag att den här debatten är viktig. Studieförbundet Ibn Rushd nämndes här tidigare. I samma nätverk av organisationer som studieförbundet finns till exempel även Stockholms moské. Jag noterade att ministern besökte just den moskén häromveckan. Det har man från moskén lyft fram i sociala medier. Ministern gjorde detta inom ramen för sitt uppdrag som statsråd, antar jag. Detta är ju en moské som egentligen ingår i samma nätverk och organisationer och liknande som just Ibn Rushd. Bland annat har det beställts rapporter av svenska myndigheter som MSB, där man kommer fram till att moskén har en koppling till Muslimska brödraskapet. Även företrädare för moskén har själva i svenska medier talat om denna koppling. Just den typen av islamistkopplade organisationer och trossamfund som demokrativillkor vid bidragsgivning borde stoppa från att motta bidrag är statsråden alltså nu ute och träffar. Jag ser en risk för att den proposition som ska komma och som många har höga förväntningar på kommer att bli verkningslös och att olika organisationer med den här typen av kopplingar snarare kommer att legitimeras av regeringens förslag. Det kan bli så kallad whitewashing. Hur menar kulturministern att regeringen ska lyckas med de nya demokrativillkoren när man samtidigt samverkar med, legitimerar och träffar just de islamistiska krafter som alla seriösa demokrativillkor vid bidragsgivning borde stoppa?
Fru talman! Som Jonas Andersson vet, eftersom han sitter i kulturutskottet, ansvarar kulturministern för trossamfunden i Sverige. Därför har jag haft möten med bland annat Svenska kyrkan och Judiska Centralrådet och trossamfundet. Därför var det naturligt för mig att besöka en av våra stora muslimska församlingar i Stockholm. Stockholms moské tillhör det statsbidragsberättigade trossamfundet Fifs. Fifs, liksom alla trossamfund som får statliga bidrag, ska följa det regelverk som finns. Såvitt jag vet har regeringen inte fått några signaler om att Fifs agerar i strid med regelverket. Regeringen har varit tydlig med att vi kommer att vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten. Skattepengar ska användas för det som de är avsedda för. Det vill jag också vara tydlig med. Inga medel ska gå till våldsbejakande extremister eller antidemokratiska rörelser. Därför är det viktigt att få rättssäkra och välfungerande demokrativillkor på plats. I denna viktiga diskussion är det lätt att glömma att den absoluta majoriteten av de organisationer som tar emot stöd håller demokratin levande genom sitt engagemang och genom att vara en demokratiskola som stärker vårt samhälle. Jag vill därför ta tillfället i akt att understryka att civilsamhällets engagemang är något som vi ska vara förståndiga nog att uppskatta och inte ta för givet. Varje dag skapas meningsfull verksamhet för barn, unga och alla oss andra. Människor engageras och involveras. Jag ser fram emot att fortsätta denna viktiga debatt när propositionen kommer till riksdagen. Eftersom det nu är fredag inför påskveckan vill jag passa på att önska fru talman en riktigt glad påsk, och även till Jonas Andersson och andra som befinner sig i salen.